Herr talman! Vill man ha belägg för att det inte är någon så där kolossal enighet inom regeringen på alla punkter, kan man ju lyssna på skillnaden i tonfall under senaste året när herr Sträng och när herr Wickman har talat om nödvändigheten av anslutning till EEC. Den skillnaden är ganska stor, herr Sträng. När det gäller frågan om kostnadsutvecklingen i Sverige noterar jag att finansministern inte ens hade ett enda ord till svar på frågan hur det nya socialdemokratiska näringslivsprogrammets punkt om att kostnadsutvecklingen skall hållas under kontroll skall kunna förverkligas. Han har inget svar på oppositionens frågor, han har inget svar ens när det gäller det egna partiprogrammet. Det är ju också ett intressant resultat av dagens diskussion. Det visar att jag hade rätt i mitt första anförande när jag påpekade att socialdemokratin inte kan enas på de för den svenska utvecklingen grundläggande frågorna. Jag tror nämligen att det inom socialdemokratiska partiet finns en hel del människor som har bestämda uppfattningar på den här punkten, men man kan inte komma överens, man är splittrad. Herr Holmberg har redan påpekat att herr Sträng i sitt första inlägg hade fel beträffande siffrorna angående självfinansieringsgraden. Det är inte procent utan kvoter det är fråga om. Herr Strängs resonemang slutade egentligen med år 1966. Herr Sträng behöver tydligen en ny almanacka! Vi rör oss nu med år 1967. Utvecklingen från åren 1964, 1965 och 1966 tyder ju på att självfinansieringsgraden, den inre stabiliteten i företagen, har blivit sämre för varje år, och det sannolika är att den har blivit ännu sämre i år. Då måste man verkligen se med allvar på utvecklingen, men i den situationen har herr Sträng inte någonting att komma med till riksdagen som ger en antydan om hur man skall klara av svårigheterna. Till sist bara ett par ord om arbetslöshetsförsäkringen och situationen på arbetsmarknaden. Herr Sträng sade att folk nu i alla fall ganska snabbt får arbete. Den senaste uppgiften från arbetsmarknadsstyrelsen som jag känner till talar om att det är en viss ökning av långtidsarbetslösheten. Det tyder på att herr Sträng inte har rätt ens på den punkten. Vidare försökte herr Sträng i sitt första anförande antyda att det är valtaktiska hänsyn som gör att vi driver frågan om att vi skall få en sysselsättningsförsäkring och att den ekonomiska politiken skall skötas på ett förnuftigt sätt. Jag ber verkligen att få protestera mot en sådan insinuation. Är det valtaktiska hänsyn när vi säger att den ekonomiska politiken skall skötas så att inte — som arbetsmarknadsstyrelsens chef sade förra vintern — det går 20 000 byggnadsarbetare arbetslösa bara därför att man inte har planerat det hela ordentligt. Det är en fullständigt orimlig beskyllning att det bara är valtaktik när vi påpekar sådana orimligheter i den socialdemokratiska regeringens politik. Herr Sträng får kalla det valtaktik, men då tycker jag herr Sträng skulle lära sig litet valtaktik och se till att sköta det hela litet bättre. Nu säger man att vi i dag har en så underbart bra situation på bostadsbyggnadsmarknaden. Ja, låt oss hoppas då att det skall dröja i varje fall ett tag till innan dragspelspolitiken skall börja igen när det gäller bostadsbyggandet. Det är ju bostadsbyggandets omfattning som har varit dragspelet. Så fort det har varit ett besvärligt läge har man pressat ihop det, sedan har man dragit ut det. Nu är det utdraget en bit, och låt oss hoppas att det får fortsätta att vara det.
Herr talman! Det är naturligtvis påfrestande om jag agerar här i talarstolen på ett sådant sätt, att jag inte längre är finansminister utan »finansmagister», men det kan naturligtvis delvis också bero på hur pass intresserade lärjungarna är i bänken. Jag skall läsa in till protokollet en mera korrekt redovisning, eftersom jag den här gången har med mig mina anteckningar, för att klara ut frågan huruvida herr Wickman var korrekt eller inte i den radiodebatt som fördes för någon vecka sedan. Det gällde arbetskraftskostnaden per produktenhet, och det var på det temat som Faxén hade skrivit sin artikel i Skandinaviska bankens tidskrift. Enligt den redovisar Sverige en ökning på 2,8 procent, som enligt oppositionen jämföres, om jag har förstått rätt, med en internationell siffra på 0,8 procent. Men den ökningen innefattar även Förenta staterna, vars arbetskraftskostnad har minskat med 0,4 procent under den här perioden. Det är naturligtvis ett uttryck för deras väldiga investeringsoch rationaliseringsdrive. I Västeuropa är däremot ökningen 3,1 procent i arbetskraftskostnad per produktenhet, således högre än i Sverige. Sveriges siffra är 2,8 procent. Med detta föreställer jag mig att den här diskussionen har retts upp. springer upp i talarstolen och säger, att av finansministern redovisade siffror på sid. 89 i konjunkturrapporten, som talar om självfinansieringen inom industrin, inte är riktiga därför att det är fråga om kvoter, så låter det rätt intressant. Många av kammarens ledamöter är naturligtvis efter denna klarläggande beskrivning helt överens med herr Holmberg om att jag hade fel. Om jag skulle beskriva litet närmare hur det hänger ihop, vill jag säga att i denna beräkning ligger ett försök att jämna ut under ett visst antal år, att göra en normalisering av kvoterna. Vi har undersökt och funnit att om man i stället för denna utjämning och normalisering under de senare åren skulle gå på det aktuella året, så är den siffran inte sämre, utan snarare litet bättre. Men jag ville inte anföra en siffra som var hämtad ur egna beräkningar, utan rörde mig gärna med den nämnda siffran. Som jag sade i mitt inledande anförande har visserligen självfinansieringen gått ned, eftersom den sjunkit från 107 år 1961 till i runt tal 100 1962/ 63 och nu är nere i 82. Men den är inte så uppseendeväckande dålig som man ibland i den allmänna diskussionen har velat göra gällande. Herr Dahlén säger i sitt sista, korta inlägg att vi i det näringspolitiska programmet inte har talat om hur vi skall hålla kostnadsutvecklingen »under kontroll». Ja, detta är ju den ständigt debatterade frågan! Märk väl att kostnadsutvecklingen med de siffror jag anförde inte har varit värre än att vi står oss väl vid en europeisk jämförelse och med hänsyn till att vår bytesbalans och vår utrikeshandel ännu så länge är bra. De recept vi har, herr Dahlén, redovisas av och till för denna kammare, och de redovisas en gång om året i statsverkspropositionen. Men att utfärda något slags generalrecept, som gör att man kommer ner till nolläget, ligger inte inom det möjligas ram. Om man rensar utvecklingen — jag har tidigare va rit inne på det — från de konsekvenser som olika riksdagsbeslut för med sig på prissidan, så är vi nere i en inflationssiffra — om jag får använda det något oriktiga uttrycket — som i och för sig kan vara beklaglig men som ändå inte har försämrat vår situation i förhållande till andra, hur mycket man än talar om det. Vi har naturligtvis ambitioner att komma längre ned. Ett utslag av de ambitionerna är den beska medicin som har serverats denna kammare och medkammaren för några år sedan i form av höjda omsättningsskatter, kreditbegränsningar och en ganska onormalt hög ränta. Säga vad man vill så har ju medicinen ändå gjort verkan. Men den där patentmedicinen, som smakar bra och som alla med förtjusning intar och som ger precis det resultat vi önskar, den medicinen har ingen, möjligen med undantag av någon homeopat, ännu kommit på.

Herr talman! Uppdelningen av årets politiska debatter i den handelspolitiska i går och den mera allmänpolitiska 1 dag har säkerligen haft sitt värde. Även om gårdagens debatt inte gav så mycket som kan ligga till grund för den fortsatta allmänpolitiska debatten i dag ledde den ändå till vissa klarlägganden.

Det var endast ledamöter av utrikesnämnden som haft den förmånen. Jag tror dock att vi som lyssnade under gårdagen kom till den uppfattningen att oavsett om några kunde antas ha haft tillgång till dessa ytterligare upplysningar hade de, jämfört med andra talare, exakt lika mycket att ge. Den ende som avvek i det avseendet var Arne Geijer som åberopade besöket i Bryssel där han fått vissa informationer vilka tydligen berikat hans möjligheter att sätta sig in i den stora och betydelsefulla frågan om vilka möjligheter som föreligger inte bara för Sverige utan även för öv riga länder som gjort en ansökan om medlemskap. Det var en stark kritik mot regeringens inställning. Från oppositionens håll menade man att regeringens handlande var tafatt. Den skrivelse som gick till EEC-länderna var inte tillräckligt rakt på sak och så formulerad att det fanns möjligheter att utläsa vad Sverige egentligen ville. Debatten gav dock inte något annat intryck än att det var en strid om ord och om former. Ingen gav uttryck åt den uppfattningen att en annan formulering av denna skrivelse skulle på något sätt vare sig ha påskyndat eller förändrat möjligheten att vinna en anslutning snabbt eller efter en viss bestämd form. Samtliga var överens om att det var nödvändigt att ställa sig i kö och avvakta vad framtiden kunde ge. Ur dessa synpunkter gav debatten inte så mycket till ledning för den allmänpolitiska debatten i dag. Vi måste diskutera den framtida utvecklingen och lämna frågan om en anslutning till den Gemensamma marknaden som någonting långt i bakgrunden. Det gjordes emellertid ett uttalande under debatten som kunde vara värt att omnämna även i dag, nämligen att den framtida utvecklingen i Sverige i så stor utsträckning var beroende av våra möjligheter att vinna anslutning till den Gemensamma marknaden, att man måste räkna med ett avbrott i hittillsvarande gynnsamma utveckling, om vi finge stå vid sidan om. Jag är inte säker på att detta är en riktig konsekvens av det läge som för närvarande råder. Jag är heller inte säker på att jag tolkar talaren rätt beträffande detta mera pessimistiska uttalande, att vår framtida utveckling i så stor utsträckning skulle vara i sin helhet beroende av en anslutning. Det är klart att en sådan kommer att påverka våra möjligheter i framtiden. Det kan dock hända att vi får stå vid sidan om i varje fall under en avsevärd tid framåt, och vi behöver väl inte som en nödvändig konsekvens av detta anta att det kommer att slå sönder våra framtida utvecklingsmöjligheter. Så har vi då dagens allmänpolitiska debatt, som har pågått huvudsakligen med gruppledarna och finansministern som agerande. Jag vet inte om det saknats material till ett mera värdefullt innehåll än vi har kunnat konstatera i dag. Märkbar är i varje fall den allmänna tendensen i en önskan att ligga något före det som skall hända och ske. Det har man kunnat spåra i oppositionens frågor om så mycket som kommer att ges svar på i statsverkspropositionen i början av nästkommande år. Hur ställer sig regeringen till det, vilka åtgärder tänker regeringen vidtaga för att komma till rätta med det ena eller det andra ? — sådana frågor kan ju inte komma av annat än en önskan att redan i november vilja diskutera det som egentligen inte kan diskuteras förrän i mitten på eller i senare delen av januari. Då först kan det material presenteras som skall ligga till grund för ett verkligt ståndpunktstagande eller för ett bemötande av vad regeringen kan ha fastnat för. Man kan väl också konstatera att de frågor, som ställts från olika håll i oppositionen, innebär ingenting nytt. Det gäller inte bara den fråga i vilken finansministern invände gentemot herr Sundin att han hade en känsla av att den varit uppe tidigare. Det har praktiskt taget alla frågor som ställts, och de kommer alldeles säkert inte att förbigås när statsverkspropositionen presenteras i januari månad. Jag tror att detta gäller även om man inte är fullt så aggressiv i sina påståenden i det ena eller det andra avseendet. Jag vet inte om herr Dahlén har på ett eller annat sätt påverkats av den debatt som förts kanske mest på vårt håll och i vår tidningspress, nämligen att det är långt ifrån så att det finns en allmän uppslutning kring ett gemensamt program på den borgerliga sidan. Tvärtom kan man nog konstatera vitt skilda meningar i vä sentliga frågor, och det kan ha varit anledningen till att herr Dahlén funnit sig böra gå till offensiv omedelbart och konstatera att det är splittring inom det socialdemokratiska partiet, kanske till och med i den socialdemokratiska regeringen. Jag förmodar att finansministerns inlägg har klarlagt hur högt det är i tak inom det socialdemokratiska partiet och att det följaktligen finns möjligheter att i olika sammanhang på de lokala organens sammanträden eller, som i det här fallet, på en extra kongress framföra olika synpunkter på hur väsentliga frågor skulle kunna lösas. Väsentliga frågor i det här sammanhanget måste ju vara de näringspolitiska frågorna, och kongressombuden hade i allmänhet haft kort tid på sig att sätta sig in i det näringspolitiska program som skulle debatteras vid den socialdemokratiska extrakongressen. Jag tycker därför att det är ganska naturligt och till och med nyttigt och nödvändigt att de som har spekulationer om hur dessa frågor bör lösas också får tillfälle att framföra dem. Det behöver ju inte betyda att särmeningarna kommer att dominera det som skall vara vägledande för den politik som skall föras av regeringen eller i riksdagen av dem som där representerar det socialdemokratiska partiet. Att det skulle finnas meningsskiljaktigheter i försvarsfrågan är väl inte överraskande för någon. Många inom det socialdemokratiska partiet hyser uppfattningen att man skulle kunna gå betydligt längre i fråga om nedskärning än vad man stannat för i det förslag som socialdemokraterna har framlagt inför de förhandlingar som har förts och förs. Det kan inte vara någon hemlighet att det visst inte råder hundraprocentig enighet bakom den linje som regeringen och det socialdemokratiska partiet för. Det finns många oppositionsmän mot den linjen, som tycker att man borde kunna spara mera och använda pengarna bättre på annat håll. Det betyder inte någon förändring av socialdemokratiska partiets officiella inställning, som framförs av regeringen när den konstaterar att när vi driver en neutral linje i utrikespolitiken så fordrar det såsom en konsekvens att man också håller ett relativt starkt försvar. Herr Holmberg tog ganska tidigt i sitt anförande upp vissa frågor som sammanhänger med det kärvare klimatet inom näringslivet och sysselsättningen i landet. Beträffande friställning av arbetskraft och nedläggning av företag anförde han en motivering som man återfinner ganska ofta, nämligen att kostnadsläget är för högt och att konkurrenskraften därigenom har skurits ned så att det inte finns någon möjlighet att fortsätta eller också att man måste fortsätta i mindre utsträckning. Jag tror alldeles säkert att denna motivering är riktig i vissa sammanhang, framför allt inom textilindustrin. Vi har sett att vissa delar av den har pressats tillbaka på grund av konkurrensen från länder som arbetar med mycket billigare arbetskraft än vi. Ingen kan räkna med att ett utvecklat industriland, med det kostnadsläge som kännetecknar ett sådant, skulle kunna konkurrera med länder där kostnaderna är helt andra än som kan tänkas i mera utvecklade länder, exempelvis i Västeuropa. Emellertid tror jag att det händer lika ofta att man tar till denna motivering, även om den verkliga orsaken är att företaget har felbedömt utvecklingen. Ett faktum som ingen kunnat förneka är att svenskt näringsliv har haft det gynnsamt ända sedan krigsslutet. På grund av att konkurrens utifrån inte har funnits eller kunnat byggas upp först undan för undan har de svenska företagen Öövervärderat sina möjligheter att i längden hävda en utbyggd produktion. En av de större nedläggningar som ägt rum under senare tid gällde för övrigt en helt ny fabriksanläggning, där man inte hade möjlig het att fullfölja sina ursprungliga intentioner. Inte bara ett utan flera sådana exempel skulle kunna ges. Vi brukar ju dock inte sysselsätta oss med enskilda exempel, utan vi talar ofta mera generellt. Så har väl också herr Holmberg gjort, när han har tagit detta såsom ett uttryck för att det kommer att bli växande svårigheter. Även denna fråga var uppe vid det lilla omnämnandet i TV härom kvällen om konjunkturrapporten och bedömningen därav. Professor Kragh utfrågades. Bland annat sade utfrågaren: Ja, om det nu är riktigt att kostnadsläget undan för undan har blivit högre, är det ändå ett faktum att det tydligen har gått relativt bra hittills. Då genmälde professor Kragh lugnt och sakligt att det väl har funnits någonting att ta av inom företaget. Det är väl också troligt och kanske den enda förklaringen. De resurser som har funnits har dock någon gång byggts upp, vilket har skett under de gynnsamma konjunkturer som har rått vid tidigare tillfällen. Näringslivet har väl liksom så många andra ingen benägenhet att tala om när företagen tjänar pengar i sådan utsträckning att de kan lägga pengar och därmed resurser på lager, medan de däremot är kvicka att tala om när de börjar sitta trångt. Detta gäller den enskilde och det gäller företag. Man talar om vad man förlorar på men inte vad man tjänar på. Det måste trots alla uttalanden som har gjorts i svåra lägen under de gångna åren ha varit på det sättet att näringslivet har haft tillfällen av gynnsamma konjunkturer och lyckats bygga upp resurser som varit bra att ha tillgång till när läget blivit kärvare. Men är läget kärvt år efter år förbrukas givetvis resurserna undan för undan och det blir allt svårare att ha någonting att falla tillbaka på. Med dessa utgångspunkter tycker jag att herr Holmbergs uttalande är alltför generellt. Det ger mig anledning till att med åberopande av vad herr Dahlén sade i sitt anförande, då han utta lade tvivel på att socialdemokraterna själva trodde på möjligheten av det ena eller det andra, framhålla att det vore orimligt om oppositionspartierna själva tror på sina uttalanden. Om den socialdemokratiska regeringen skulle ha fört en så usel ekonomisk politik under alla år, hade det inte funnits möjlighet till dessa framgångar för näringslivet. Oppositionens påståenden är överdrifter och överord, som inte kan ha något verkligt underlag.

Jag tror att det är ett önsketänkande, som man tycker skulle kunna användas i en valdebatt, men som inte skulle behöva förekomma i sakliga diskussioner om vad som är möjligt och omöjligt, till och med i en ekonomisk utveckling, där diskussionen försiggår på det politiska planet och där det inte kan begäras att man skall kunna diskutera sig fram till någon enighet om vare sig det ena eller det andra. Det skulle nämligen kunna betyda att man hamnade i samma situation som centerpartiet och folkpartiet nu befinner sig i och att vid sidan av dessa båda partier det diskuterades om tidpunkten för en sammanslagning. Båda partierna har deklarerat och i olika sammanhang har vi även kunnat konstatera att de fortfarande har ett behov av att i väsentliga frågor deklarera sin egenart och sin särpräglade syn på vissa ting. Debatten har berört många frågor som tidigare varit uppe till diskussion och som antagligen kommer att redovisas även i den statsverksproposition vi har att motse i januari månad. Herr Holmberg talade om nödvän digheten av trygghet och anvisade en allmän arbetslöshetsförsäkring som ett instrument i det sammanhanget. Framför allt pekade han på den äldre friställda arbetskraftens särskilda problem. Det har tagits upp bl.a. i motioner om en arbetslöshetsförsäkring; ett år med rubriken allmän sysselsättningsförsäkring. Man har också ifrågasatt om inte den äldre, friställda arbetskraften skulle kunna tas om hand via pensionssystemet. Vid behandlingen i riksdagen har dock de föreslagna utvägarna, i all synnerhet den senaste, avvisats såsom icke lämpliga. Det finns ju ingen åldersgräns för dem som är friställda — på vissa områden kan en friställning som drabbar 50-åringar anses gälla äldre arbetskraft, på andra områden och särskilt i tätorter kan åldersgränsen kanske vara upp mot 60 år innan särskilda svårigheter uppkommer för den s.k. äldre arbetskraften. Att överföra sådana människor till pensionssystemet skulle i praktiken innebära att man anser dem stå utanför det aktiva arbetslivet, något som de själva inte har intresse av. Men det hindrar ju inte att man i vissa fall kan få tillgripa sådana åtgärder som innebär att man för framtiden betraktar dem såsom stående utanför den arbetskraft som skulle kunna omskolas eller omplaceras. Då frågan senast behandlades, förmenade man att det fortfarande var arbetsmarknadsmyndigheterna som skulle ta hand om dessa problem, och frågan har sedermera hänskjutits till KSA-utredningen, som redan torde ha kommit med vissa propåer för att lösa frågan. Herr Sundin ville för sin del gärna aktualisera frågan om effektiva åtgärder i syfte att komma till rätta med den stora arbetslösheten, som möjligen stiger ytterligare under vintern. Jag vet inte om det fanns någon särskild anledning att i dagens debatt aktualisera den frågan — arbetsmarknadsstyrelsen har ju för några dagar sedan redovisat de åtgärder som den för sin del tänker sig i syfte att komma till rätta med problemen. Man är beredd att ställa till förfogande 100 000 arbetstillfällen, totalt 3 miljoner arbetstimmar, av vilka flera hundratusen skulle stå till de norrländska länens förfogande. Jag tror att det snabbare blir åtgärder om arbetsmarknadsstyrelsens förslag tas på allvar och styrelsen får resurser att sätta i gång, än om vi skall diskutera det här, vänta på resurser av olika slag och möjligen även diskutera det i samband med statsverkspropositionen nästa år. Ingenting av det som framförts är sådant som helt plötsligt lämnats åsido — inte ens de handikappades problem. Herr Sundin sade att deras problem har i all sin nakenhet belysts i radio och TV. Men dessa frågor har ju aktualiserats i samband med den stigande sociala omvårdnaden, då man sagt sig att det var nödvändigt att speciellt ta upp de handikappades problem och ge denna grupp ett stöd utöver det som man allmängiltigt har kommit fram till. Detta har gjorts. Det är väl inte säkert att alla handikappade ännu fått del av stödet, därför att man inte lyckats uppspåra alla, som ett uttryck i debatten lydde. Jag kan ju inte förstå att det skulle vara svårt att uppspåra de handikappade i ett samhälle som vårt, barn eller andra som är handikappade i olika avseenden. Myndigheterna är inställda på att skapa resurser för att ta hand om samtliga. Om sedan stödet är tillräckligt, den frågan har vi alltid möjlighet att diskutera i andra sammanhang än då man mer allmänt framhåller att problemet är värt beaktande. Det har beaktats och kommer alldeles säkert att beaktas även i fortsättningen. Det är nödvändigt att så sker, liksom allting annat måste beaktas som kan undergå förändringar.

När vi nu har en höstdebatt två månader före den verkliga remissdebatten i januari nästa år blir det väl på det sättet att vi talar om vad vi tycker borde göras och diskuterar vilka utgifter som bör prioriteras när resurserna skall fördelas.

Herr talman! Låt mig först framföra en erinran. I televisionen i går fick vi höra att den väntade propositionen om beskattning av markvärdestegring nu var lagd på riksdagens bord. Det var nog en och annan som gick hit litet tidigare i dag för att få sig en första titt på den propositionen. Det visade sig emellertid att uppgiften var felaktig. Propositionen delades först för några minuter sedan. Jag vill alltså anmärka på sättet, att ställa riksdagen i efterhand, inte bara av starka principiella skäl utan också av praktiska. Vi behöver för vårt arbete och kontakten med vår uppdragsgivare tillgång till propositioner och liknande material, i varje fall lika tidigt som nyhetsmedia. Vi tycker nog att vi har rätt att kräva detta. Herr talman. Om man på litet avstånd skulle betrakta skeendet här i Sverige — jag har genom vistelse utomlands under den senaste tiden fått en viss möjlighet att göra det — kan man nog inte undgå att förvåna sig över den nyligen hållna extra socialdemokratiska partikongressen. Hela dess tillkomst, uppläggning och motto antyder, förefaller det åtminstone, en krissituation där desperata åtgärder är nödvändiga och snabbt måste skakas fram.

Regeringen har så länge talat om fullsysselsättningssamhället och så ofta gjort gällande att detta är ett verk av just dess politik, att socialdemokratin alldeles tappar koncepterna när det nu börjar bli uppenbart för envar att det inte riktigt är på det sättet. En väl avbalanserad sysselsättning är något som kanske mer än annat kräver framsynta åtgärder på den allmänna ekonomiska politikens fält, åtgärder som kanske inte alltid är så populära och som regeringen åtminstone i vissa avseenden har försummat. Det finns nu ingenting i den internationella utvecklingen som har inträffat helt plötsligt eller som inte rimligen borde ha kunnat förutses. Det finns i dag ingenting att skylla ekonomiska besvärligheter på annat än på våra egna svenska åtgärder. Den strukturomvandling som äger rum och som måste äga rum är verkligen ingenting nytt. Den pågår och har pågått ständigt även om dess takt självfallet varierar. Så t.ex. drivs den på och måste ske snabbare om man inom landet arbetar med ett kostnadsläge som ligger högt i jämförelse med de utländska marknader, där ens varor skall konkurrera. Det är alltså klart — men borde ingalunda vara oväntat — att trycket mot strukturrationalisering i och för sig är mycket starkt i dagens läge. Trycket är också starkt mot sådan rationalisering inom företagen som minskar behovet av arbetskraft. Jag återkommer till detta men vill bara nu konstatera att ett för högt kostnadsläge leder till arbetslöshet. Skall man så se till att en stigande mängd arbetslösa får en god försörjning — och det skall man självfallet göra — måste det bli skattehöjningar eller prishöjningar eller bådadera. Kostnaden för produktionen höjs så ytterligare och den onda cirkeln är i gång — beviset på att den ekonomiska politiken inte har haft framgång. Regeringen vill som vanligt inte erkänna fel och misstag. I stället försöker man avleda uppmärksamheten från sitt ansvar och få missnöjet med resultaten av det egna fögderiet att koncentrera sig på annat. De som nu görs till syndabockar är affärsbankerna och storfinansen. Dem finner man visserligen alltid som populära mål för demagogiska angrepp, men det förefaller faktiskt som om ovederhäftigheten i år skulle ha slagit nya rekord. Konjunkturinstitutets höstrapport har nu offentliggjorts. Den ger en bild av det aktuella ekonomiska läget som skiljer sig högst avsevärt från vad man har varit van vid under många år. Ser man på sysselsättningen så bör man kanske först konstatera att den för samhället utomordentligt skadliga översysselsättning, som har rått under många år och som den ekonomiska politiken inte heller hade så lätt att komma till rätta med, i fjol övergick till en bättre balans. Denna har otvivelaktigt haft vissa gynnsamma resultat. Den okontrollerade löneglidningen har avtagit, och arbetsanställningarna sköts bättre. Jag hörde häromdagen från ett stort företag att omsättningen av arbetskraft, som tidigare givetvis hade varit mycket hög, nu hade minskat till hälften. Även sjukfrånvaron hade minskat till hälften. Sådana faktorer förbättrar naturligtvis högst påtagligt företagens effektivitet och därmed deras möjligheter att konkurrera eller att betala bättre löner — eller hur man vill uttrycka sig. Detta sker utan att några oresonliga krav behöver ställas på arbetskraften och utan kapitalinvesteringar. Mycket tyder emellertid på att balansen nu håller på att bytas mot en undersysselsättning, arbetslöshet, i betydande omfattning. Regeringens åtgärder för att råda bot på detta förhållande har i varje fall hittills varit trevande och Allmänpolitisk debatt osäkra. När omsättningsskatten infördes — och varje gång som den har höjts — åberopades främst dess nödvändighet i konjunkturdämpande syfte. När den 25 procentiga investeringsavgiften infördes i fjol var motiveringen densamma. Man undrar om motiven bara skall verka åt ett håll. Borde de inte vara lika starka för borttagande av skatter eller åtminstone sänkningar när konjunkturen vänder? Naturligtvis borde de det. Men sanningen är väl närmast att konjunkturhänvisningen var ett svepskäl. Skattehöjningen som sådan var huvudsaken, och regeringens tankar att någonsin sänka skattetrycket var helt obefintliga. I stället har man närmast en känsla av att regeringen nu laborerar med tanken på nya skattehöjningar eller nya avgifter, som i så fall liksom alla pålagor i sista hand kommer att öka näringslivets kostnader ännu mera och därmed skapa en effekt precis motsatt den som man säger sig avse. Vi kan se på räntepolitiken. För ungefär tio år sedan höjdes räntan till 5 procent i en extrem högkonjunkturtopp. Det blev stort rabalder med regeringsingripanden. I dag är räntan också 5 procent. Man undrar verkligen vad det är för konsekvens i att å ena sidan tala om en svår konjunkturnedgång, den allvarligaste på länge, och å andra sidan köra med alla de starka bromsarna tillslagna — investeringsavgift, hög ränta, höga skatter. Den socialdemokratiska partikongressen, som skulle diskutera problemen, gick så vitt jag kan förstå aldrig riktigt in på deras kärna. Det recept som gavs för den framtida näringspolitiken förefaller i stort sett ha varit: förbättrad arbetsmarknadspolitik, ökad allmän insyn och ökat allmänt inflytande, ökad planering och planhushållning och ökat tvångsmässigt sparande. Själva kärnfrågan — hur den ekonomiska politiken i princip skall drivas och om man vill erkänna marknadshushållningens överlägsenhet och i huvudsak godta dess villkor som grund för näringslivets fortsatta funktion och utveckling — gavs det väl inget riktigt svar på. Man fick närmast det intrycket att socialdemokratin helt enkelt anser att ju flera ingrepp och ju mera dirigering som görs desto bättre blir hushållningen. Vi från högerpartiet är övertygade om att en sådan inställning är felaktig och olycklig. Vi anser att den fria utvecklingen under en fri konkurrens ger de bästa framstegen och att de ingrepp och begränsningar av den enskildes handlingsfrihet som måste vidtas bör göras med varsam hand och med generella medel. Den ekonomiska politiken skall söka vidmakthålla öppna och väl fungerande marknader och ett stabilt penningvärde. Den skall uppmuntra det enskilda sparandet och eftersträva goda och vinstgivande företag, ty framgångsrika företag är ett huvudintresse för alla parter. Det är sådana som möjliggör goda löner och gynnsammaste utveckling. Den svenska industriproduktionen tycks enligt tillgängliga uppgifter i år komma att öka med ungefär 3 procent. Det är en låg siffra. Samtidigt räknar man med att antalet sysselsatta inom industrin kommer att minska med cirka 5 procent. Om en oförändrad sysselsättning inom industrin skulle ha vidmakthållits skulle därför produktionen grovt räknat ha ökat minst tre gånger så mycket som nu ser ut att bli fallet. Produktivitetsökningen kan väl sägas vara tillfredsställande, men näringslivets förmåga att genom ny produktion nyttiggöra den arbetskraft som effektiviseringen frigör har däremot inte varit tillräcklig. Detta ogynnsamma förhållande riktar blickarna mot investeringsverksamheten. Jag har vid flera tillfällen tidigare här i kammaren tagit upp frågan om industrins investeringar till diskussion och varje gång pläderat för en ökad omsorg om dem. Nya anläggningar och moderniseringar av befintliga är den väsentliga grundvalen för en i framtiden fortsatt välståndsutveckling. Jag vill ta upp frågan i dag också, även om den redan ganska ingående har diskuterats i dagens debatt. Under slutet av 1950-talet upplevde vi, som finansministern redan har påpekat, en omfattande investeringsökning både i fråga om byggnader och maskiner inom industrin. Den drevs fram av förhoppningar på framtiden och bars upp av en kombination av goda självfinansieringsmöjligheter och en något så när väl fungerande kreditmarknad. De investeringar som då gjordes var grunden till produktionens gynnsamma utveckling under 1960-talets första hälft. Samtidigt stagnerade däremot investeringsviljan eller investeringsförmågan, kanske bådadera, och det blev ett stillestånd under flera år. Vi fick en uppgång igen under 1965 och 1966, men prognosen för i år visar klar minskning, låt vara att den av vissa tekniska orsaker är osäker. Prognosen för år 1968, som naturligtvis är ännu mera osäker, är inte heller lovande. Endast om man gör en kraftig lyftning av de redovisade planerna — en lyftning som konjunkturinstitutet litet tvekande gör, och motiverar med väntat tydligt omslag i företagens konjunkturförväntningar — endast då kommer man upp till ungefär oförändrad nivå för 1968 jämfört med i år. Jag kan alltså inte oreserverat dela finansministerns här i kammaren nyss deklarerade belåtenhet med förhållandena på investeringsfronten. Nu kan ju investeringarna betraktas ur två olika synvinklar. Ur den ena bedömer man verksamheten som sådan — själva anläggandet och maskininköpen — och hur denna inverkar på sysselsättning och resursanvändning och därmed på konjunkturbilden. Ur den andra bedömer man verkan av investeringarna när de väl är gjorda, deras resultat i form av högre och effektivare produktion. Det är naturligtvis den senare aspekten som är den viktigaste därför att det är den som på sikt är avgörande för den framtida utvecklingen. Man har emellertid en känsla av, att det är mera den första aspekten, investeringarnas verkan i det aktuella läget, som brukar intressera regeringen och som påverkar dess politiska och ekonomiska handlande. Om man emellertid strävar efter en sådan balans i samhällsekonomin att sysselsättningen är stabil och håller sig på en lagom nivå, så är det investeringarnas långsiktiga verkan och innebörd som är det avgörande. Man kan också dela upp investeringarna i två olika slag, nämligen dels sådana som minskar behovet av arbetskraft och dels sådana som skapar ny produktion. Gränserna är naturligtvis svävande, och mycket ofta har investeringarna båda syftena samtidigt. Men jag renodlar dem för resonemangets skull. De investeringar som tillsammans med förbättring av metoder och system minskar behovet av arbetskraft för en viss produktionsvolym är och måste vara ständigt pågående, om produktiviteten och därmed välståndet skall kunna stiga. Ju högre löneläget är i förhållande till övriga produktionskostnader, desto starkare blir trycket och tvånget till sådana rationaliseringsinvesteringar, och ju mera arbetskraft frigöres i den processen. Den andra typen — den som syftar till produktionsökning i befintliga anläggningar eller ny produktion i nyanläggningar — har andra och delvis motsatta drivkrafter. Den kräver rimliga vinstförväntningar och ett riskvilligt kapital i lagom fördelning mellan eget och upplånat, och den dämpas tvärtom av ett högt kostnadsläge. Dämpningen beror på svårigheten att avsätta en ökad produktion med alltför höga produktionskostnader. Då kan tvärtom den befintliga kapaciteten bli outnyttjad. Detta är för övrigt just vad som är kännetecknande för svensk industri för närvarande och som är en — och en viktig — förklaring till att investeringsfondernas frisläppande inte tycks få den effekt i fråga om investeringsökning som man hade tänkt sig. Man har ibland från LO-håll hört sägas att ett högt kostnadsläge är något för näringslivet och samhället värdefullt i sig. Tankegången synes vara att de höga kostnaderna driver fram ökad rationalisering och därigenom så att säga möjliggör sig själva. Detta är väl riktigt, men om kostnaderna stiger för mycket så blir det övervikt i de investeringar som måste till för att frigöra arbetskraft, och följden blir arbetslöshet. Det gäller alltså för den ekonomiska politiken att skapa ett sådant klimat att det blir en gynnsam balans mellan de två typerna av investeringar. Den uppnår man inte genom ökad insyn eller ökat samhällsinflytande på de enskilda företagen. Den åstadkommes med generella medel — ur den arsenal som redan finns — främst på penningpolitikens och skattepolitikens områden. Punktinsatser är sällan lyckosamma. På den socialdemokratiska partikongressen stod finansministern, om man får tro referaten, och skröt över den 25-procentiga investeringsavgiften som genomtrumfats trots de borgerligas motstånd. Den hade haft så välgörande verkningar, ansåg han. Men är det inte just under kommande vinter som man väntar sig en betydande arbetslöshet, och är det inte just investeringsavgiften som är en av orsakerna till den? Konjunkturinstitutets rapport visar tydligt att situationen nu kräver stimulans åt näringslivet och betonar i olika sammanhang att en sådan stimulans också väl skulle gå att förena med kravet på balans och prisstabilitet. Hur tänker sig regeringen att ge den stimulansen? Tänker man göra som för några år sedan: ge industrin ett extra avdrag vid investeringar? Och hur ämnar man i så fall förklara investeringsavgiftens välgörande verkningar? Nu lät det på herr Sträng som om han även i fråga om den arbetslöshet som väntas var heli belåten med situationen och att han mera betraktade arbetslösheten som en arbetsförmedlingsfråga. Blir det kanske inte några åtgärder alls? Man säger från regeringshåll att förhindrandet av oprioriterat byggande, t.ex. sådant som skulle ha skett för handelsoch kreditväsendets behov, har skapat utrymme för ungefär 50 000 nya bostadslägenheter. Om detta är sant, när skall då det uppskjutna tas igen? Skall det ske under nästa högkonjunktur? Det sägs ju, att vi nu har den värs 1a konjunkturdämpningen på länge, men att en förbättring så småningom väntas, kanske i slutet av nästa år. Skall bostadsproduktionen då — när valet väl är över — tvingas ned med lika många lägenheter som nu har producerats extra för att det skall bli utrymme för det byggande som nu uppskjutes och som ju ändå måste komma till stånd? Rationalisering av handeln och distributionen och kreditväsendet, för att nu nämna några av de väsentligaste områden som för närvarande är utestängda, är högeligen nödvändig om man vill hålla prisstegringarna i schack — det kan väl ingen förneka. Herr talman! Låt mig till slut göra en liten reflexion. Mottot för den socialdemokratiska partikongressen var bland annat tryggheten. Men den grundläggande trygghet som ett folk framför allt måste söka värna om är tryggheten mot krig och våld, den trygghet som består i att få leva i fred. Varför sades det inte ett enda ord om denna trygghetsfråga vid kongressen, trots att försvarets framtida utformning just nu är brännande aktuell?

Herr talman! Den socialdemokratiska partikongressen hade trygghetsfrågan, tryggheten på arbetsmarknaden som huvudtema. Och mot bakgrund av den senaste tidens utveckling fanns det verkligen skäl för partifolk och medlemmar att ta upp den frågan med sin partistyrelse och med den socialdemokratiska regeringen, den regering som under en följd av år har försökt framställa sig själv som den säkra och enda garanten för full sysselsättning. Mot den bakgrunden var det säkerligen klokt att låta en ny man i regeringskretsen stå i främsta linjen under kongressdagarna. Den faktiska bakgrund mot vilken diskussionen om trygghet på arbetsmarknaden drivs är sannerligen inte ljus. I många hem och familjer är oron för morgondagen och för möjligheten till arbete och inkomst påtaglig och ofta väl motiverad. Arbetslöshetssiffrorna har under de två senaste åren haft en mycket otillfredsställande utveckling. Den senaste räkningen, som gjordes den 16 oktober i år, visar att vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa utgjorde drygt 34 000 personer, och av dessa saknade mer än 8900 arbetslöshetsförsäkring. Jämfört med motsvarande tid i fjol innebär detta en ökning med nära nog 15 000 personer. Och sedan vet vi att ju svårare det blir att erhålla arbete, desto mindre meningsfyllt blir det för den icke arbetslöshetsförsäkrade, för den undersysselsatte, för den s.k. dolda arbetskraften, att gå till arbetsförmedlingen och bli registrerad i arbetslöshetskön. Det är mot denna bakgrund vårt krav på en allmän arbetslöshetsförsäkring skall ses. Detta är inte ett krav som har börjat resas i dag. Vi tog upp det redan till 1964 års riksdag. Då var socialdemokratin allmänt avvisande och hänvisade till att de som var oförsäkrade levde i relativt stor trygghet. Man intalade sig själv och försökte intala andra att vi hade en konjunktur och en allmän utveckling som egentligen inte skulle ställa nya grupper i farozonen. Utvecklingen har visat att strukturomvandlingen just har medfört att nya grupper, tidigare oförsäkrade och alltjämt oförsäkrade, kommer i farozonen. Låt mig även peka på en annan sak. Vi här i kammaren, liksom jag tror huvuddelen av det svenska folket, minns hur man i samband med utspelet den 14 mars 1966 gjorde gällande att det vore riktigt att lösgöra personal ur jordbruket för att i stället placera den arbetskraften i en ekonomiskt riktigare och ur samhällets synpunkt ekonomiskt viktigare sysselsättning än jordbruket. Mot bakgrunden av denna inriktning kom majoritetsbeslutet i jordbruksfrågan att utformas. Situationen är nu för många den att om man behöver kredit för att något ytterligare utveckla sitt lilla jordbruk och på den vägen skaffa sig en ökad inkomst, är reglerna för rationaliseringspolitiken i jordbruket så utformade att man bara i undantagsfall har möjlighet att få lantbruksnämndens kreditgaranti för lån. Jag skulle tro att de som 1966 hårdast drev rationaliseringslinjen i dag har all anledning att fundera över om inte varningarna från oppositionen, att man inte skulle försöka driva denna utveckling fortare än den går av sig själv, var mycket befogade. Nu hänvisas ofta till den s.k. KSA utredningen. Den tillsattes först sommaren 1966 — våra framstötar kom som sagt redan våren 1964. När det började bli bekymmersamt fick den specialuppdrag, vilket var ett mycket gott grepp av regeringen. Utredningen fick i uppdrag att specialstudera situationen för den äldre arbetskraften i syfte att avlyfta kommunerna ansvar för det viktiga kontantunderstödet, som fattiga och hårt drabbade kommuner inte hade förutsättningar att betala. Vi får väl hoppas att regeringen snart är beredd att lägga fram förslag på basis av denna utredning. Låt mig i detta sammanhang framhålla att det finns skäl för regeringen att se över det sätt på vilket arbetslöshetsbegreppet har definierats i utred ningen, så att det inte får en i vissa fall diskriminerande karaktär. Jag anser att man kan ha betydligt mer generella regler för att fastställa arbetslöshetssituationen än vad utredningen har dragit upp.

En och annan kanske är förvånad över att jag tar med de drygt 7 000 personer som är sysselsatta i de skyddade verkstäderna, då dessa anordnades för personer med ganska grava handikapp som efter arbetsprövning och arbetsträning skulle ges en möjlighet att göra en produktiv insats utan att behöva göra det i konkurrens med helt friska människor på den öppna marknaden. Men så som utvecklingen har gått måste vi enligt min mening ta med även dessa för att få ett mått på vad konjunkturinstitutet kallar »den totala arbetslösheten».

När alla andra försök har misslyckats har alternativet kommit att bli placering på skyddad verkstad. I bygder och regioner med mera ensidigt näringsliv har den skyddade verkstaden kommit att bli en ofta använd lösning. Denna utveckling har i sin tur skapat problem, som jag inte närmare skall beröra här, men som jag tror att vi tvingas angripa så snart som möjligt. Det gäller bl.a. det förhållandet att spridningen av arbetskapacitet mellan de olika individerna på samma verkstad har försvårat utformningen av lönebestämmelserna. De har kommit att te sig obegripliga för de anställda, Till detta kommer att produktvalet ofta är svårt och ibland kommer att utgöra en konkurrens till en i vanlig ordning redan etablerad produktion inom regionen, På grund av den skyddade verkstadens produktion kan denna andra produktion komma att få svårigheter. Det finns anledning att återkomma till det problemet vid annat tillfälle. Om jag lägger samman talen för dessa aktiviteter för att motverka arbetslösheten kommer jag för oktober 1967 fram till cirka 47800 personer. Den siffran kan jämföras med motsvarande siffra för oktober 1966 eller 37 900. Det innebär alltså en ökning med 9 900. Den totala arbetslösheten blir då 34 000 plus 47 800, vilket är lika med en ökning på cirka 25 000 personer under ett enda år. Till detta skall läggas att vi hade en invandring netto som år 1965 var 33 000 och år 1966 27000 människor, under det att invandringen år 1967 bedöms stanna vid 6 000. Det har tidigare omvittnats här att undersökningar visar att det främst är de äldre, ungdomar och tjänstemän som svarar för ökningen i arbetslöshetstalen. För ungdomens del har detta medfört särskilda konsekvenser. Jag vill påminna om några sådana konsekvenser som för ungdomarna själva och deras föräldrar måste framstå som synnerligen anmärkningsvärda. De gymnasieingenjörer som kommer ut nu i vår har svårigheter att bli placerade. Detta har lett till att arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen gemensamt ordnar en kursverksamhet som tar hand om dem direkt för att ge dem en pedagogisk utbildning i syfte att de skall bli ännu bättre skickade att utöva någon form av arbetsledning. Vid de tekniska högskolorna uppskjuter eleverna sin sista tentamen för att kunna vara kvar vid högskolan. Vid universiteten har man kompletteringsstudier, som inte är direkt »matnyttiga» för eleverna. För att ekonomiskt kunna leva vidare försöker de unga hålla sig kvar vid utbildningsanstalterna, eftersom de annars står utan ekonomiskt skydd, då de just nu inte ser några möjligheter att få arbete. Ser vi på utvecklingen i övrigt är det glädjande nog så att de som har en bra yrkesutbildning har goda möjligheter att få anställning. För den som har vanlig folkskola eller grundskola är det väsentligt mycket svårare att få anställning ute i arbetslivet. Vi vet också att vinterhalvåret regelmässigt innebär att arbetslöshetssiffrorna ökar betydligt. Det kommer att krävas mycket energiska åtgärder om vi inte skall tvingas gå tillbaka till 1930 talet för att finna motsvarande eller högre arbetslöshetssiffror. Det finns ytterligare en sak som är värd att notera. Företagen har för närvarande ett kapacitetsöverskott och väntas i ett första skede av en konjunkturuppgång kunna öka produktionen utan motsvarande personalökning. Det var mot denna bakgrund samt vissheten om att socialdemokratin hade förlorat en stor andel av sin valmanskår som man höll sin kongress nu i höst. Vad gör kongressledningen? Jo, man annonserar att storfinansen tänker störta löntagarnas regering. Herr talman, nog är det dags att se till att det blir nytt folk i kanslihuset — men det är ingen uppgift för storfinansen. Den uppgiften tillkommer i vanlig ordning valmännen. Storfinansens folk — hur många de nu kan vara — är inte utrustade med mer än en röst var de heller. Det är egendomligt att socialdemokraterna plötsligt gör storfinansen till ett spöke, som man håller upp för allt folket. Låt vara att finansministern här i dag har avgivit ett vittnesbörd som väl är avsett att i varje fall i denna kammare något neutralisera den effekt man tidigare har nått. Men detta är ändå en märklig omsvängning, noterad av flera. För egen del vill jag säga, att det inte är länge sedan vi uppbyggdes med rapporter om hur flitigt företrädare för regeringen och storfinansen umgicks på Harpsund. Småföretagarnas representanter, om jag minns rätt, fick tigga och be länge för att bli i tillfälle att överlägga med regeringen under dessa informella omständigheter. Det finns en sak till i denna annons som är anmärkningsvärd, »löntagarnas» regering. Är det bara löntagarna som har en regering här i landet för närvarande? Hur ser regeringen egentligen på sin egen situation i detta avseende, på sin egen uppgift?

Herr Sträng talade om konsumentprisförändringen. Jag lade märke till att han valde att tala om den prognos som institutet gjort från december 1967 till december 1968. Han kom då till talet 2,2, som är angivet i institutets rapport. Det är märkligt att han inte nämnde ett ord om den kända utvecklingen, från augusti 1966 till augusti 1967, som är 4,4 procent. Om man rensar den ökningen från omsättningsskatt blir den ändå 3,3 procent. Märk väl att detta inte är enligt det gamla Strängska receptet, att när man håller hög och jämn och full sysselsättning, får man tåla 3 procent. Detta tal har vi Allmänpolitisk debatt nått trots att vi haft dessa höga arbetslöshetstal. Ni kan väl ändå inte inom socialdemokratin räkna med framgång för en argumentering av den innebörden, att de företagsnedläggelser som ägt rum har skett bara därför att man inom företagsledningen av någon — och i så fall helt pervers — anledning har velat skada sina anställda? Om ni i valrörelse efter valrörelse har försökt övertyga Sveriges folk om att den ekonomiska framstegstakt vi fått uppleva varit resultat av den förda ekonomiska politiken — och i det avseendet har ni ju inte lämnat någon möda ospard — då bjuder all logik att ni nu inte kryper undan i busken och gömmer er bakom rökridåer, utan tar er del av ansvaret. Men man märker inte ett spår av en sådan självkritik. I stället för att medge att man har delvis brustit i förmågan att skapa de nödvändiga förutsättningarna för svenskt näringsliv i en hårdnande konkurrens, är man beredd att lägga skulden på andra och resa kraven på att få dirigera de enskilda företagen också. Så skall väl detta med kravet på ett ökat inflytande och en ökad insyn uppfattas? Om detta nu gäller endast i den utsträckning som samhället placerar pengar lånevägen, är det väl ingen nyhet. Jag bejakar för egen del det självklara i, att om man går in med pengar i en riskzon, har man lika goda skäl som varje annan kreditinrättning att få se vad som händer och hur utvecklingen är för företaget i fråga. Men detta är ju ingenting nytt. Den möjligheten har man ju hittills haft i fråga om kungl. kommerskollegii lån; man skall ju hålla alla handelsböcker öppna. När det gäller bidrag och lån för lokalisering är ju också där en avgörande förutsättning att man lägger papperen på bordet och visar hela sin situation innan man är berättigad till att få sådant stöd.

Det finns en grupp statliga företag, som inte i alla avseenden är några mönster, men som i många fall på grund av de formella villkor under vilka de arbetar kan vara förhindrade att konkurrera med den fria sektorns företag, det är jag beredd att medge. Varför inte på allvar ta itu med detta och genom en utredning klarlägga vad som krävs för att den här gruppen på lika villkor skall kunna konkurrera med enskild företagsamhet på samma områden? Låt mig säga att vi menar allvar, när vi i vårt partiprogram deklarerar att vi vill se en konkurrens på lika villkor, och det skall också få gälla för den här gruppen. Däremot tycker jag inte att den tanke som har lanserats att man skulle slå ihop Vinoch spritcentralen och Svenska Tobaks AB med t.ex. LKAB har särskilt mycket som talar för sig. Men se gärna över den rena industrigruppen! Oppositionen framställs av socialdemokratin som orkeslös och utan handlingskraft, och — jag upprepar — socialdemokratin framställer sig själv som den enda garanten för hög och jämn sysselsättning. Det kan därför vara skäl att påminna om situationen i Norge, där socialdemokraterna ju har fått lämna ifrån sig regeringsmakten. Konjunkturinstitutets rapport berättar att sysselsättningsökningen hittills under 1967 varit stor och att arbetslösheten ligger kvar på, som man uttrycker det, »den extremt låga nivå som uppnåddes 1966». Produktionsökningen för första halvåret 1967 ligger 6 procent över motsvarande tid i fjol, och man väntar en hög tillväxttakt också under 1968. Hur skall det mot bakgrunden av exemplet från Norge vara möjligt att skrämma med en orkesoch viljelös opposition?

Herr talman! I dagens debatt har av naturliga skäl arbetsmarknadsläget blivit ingående behandlat, Det är naturligt därför att nu rådande arbetsmarknadssituation tillhör de allvarligaste och mest aktuella inrikespolitiska frågorna. Med några få undantag — geografiskt såväl som branschvis är läget i stort sett likartat över hela landet. Undantagen innebär att arbetslösheten är ofändrad i jämförelse med föregående år men ändå så hög att man på dessa orter nog kan tala om en oroväckande situation. Till arbetsmarknadsstyrelsens nyss redovisade vinterprogram och motiven för de i programmet redovisade förslagen skall jag foga några korta synpunkter rörande speciellt det aktuella läget inom byggnadsindustrin. Under de senaste åren har arbetslösheten ökat men inte varit av den omfattning och långvarighet som är kännetecknande för nuläget. Som exempel på den mycket kraftiga förändringen kan jag nämna att utbetalningen från byggnadsarbetarförbundets = arbetslöshetskassa för perioden september—oktober 1966 var drygt 3 miljoner kronor. Men för samma period i år är den preliminära utbetalningen 6 miljoner kronor, sålunda en fördubbling. Troligen kommer den slutliga siffran att ligga några hundra tusen kronor högre. Hittills har arbetslösheten ökat dagligen, och det är ett förhållande som är lika markant i storstäderna som i glesbygden. I Stockholm, för att ta ett exempel, uppbär för närvarande 519 arbetslösa byggnadsarbetare ersättning mot 412 för precis ett år sedan.

För närvarande går utvecklingen i riktning mot ett rätt stort antal arbetslösa. Prognoserna för kommande års konjunkturutveckling har ju i konjunkturinstitutets höstrapport bedömts pessimistiskt; alltför pessimistiskt hävdar sakkunniga bedömare. Det är kanske en riktig tolkning av rapporten, men den är dock inte mer optimistisk än att man får räkna med en arbetslöshet på hög nivå, i första hand under vintermånaderna.

Det innebär med andra ord en arbetslöshetsersätt ning — jag talar fortfarande om byggnadsarbetareförbundets <kassamedlem mar — av storleksordningen 140 miljoner kronor för cirka 3,6 miljoner arbetslösa dagar. Detta gäller ett medlemsantal på cirka 160 000. Vad som är viktigare än att sia om utvecklingen är dock dels att söka klarhet om orsakerna till den mycket ogynnsamma utvecklingen och dels att så snabbt som möjligt få till stånd sysselsättningsskapande åtgärder i erforderlig omfattning. Byggnadsarbetslöshetens orsaker är, som jag ser det, i första hand följande. Tvärtemot de ogrundade påståendena från byggnadsindustrins belackare att rationaliseringen inte skulle ha medfört någon produktivitetsökning har produktivitetsökningen varit mycket stor och betydligt större än någon har räknat med. Den är säkerligen större än inom någon annan industrigren under motsvarande tid. Byggnadstiderna för jämförbara objekt har vidare blivit kortare. Den utvecklingen verkar i samma riktning. Det rör sig om en förkortning från i genomsnitt 15 månader åren 1964— 1965 till 12 1/2 månader 1966—1967 för projekt av motsvarande storleksordning. Sänkningen av industrins byggnadsinvesteringar är en annan orsak. Den reduceringen var givetvis en mycket stor missräkning — de tidigare i år redovisade prognoserna har slagit helt fel. I oktober 1966 utgick konjunkturinstitutet från att industribyggandet skulle öka med 8 procent under det kommande året. I den nu lämnade rapporten räknar man med en nedgång på inte mindre än 10,5 procent. Som anförts tidigare i dag innebär prognosen för 1968 en minskning på ungefär 11 procent; detta trots att industriinvesteringarna har prioritet och trots att investeringsfonderna i betydande grad frisläppts. Man har tidigare i dag berört industriinvesteringarnas prioritet, och att den skall bibehållas tror jag man är ganska ense om, Jag anser denna förmånsrätt riktig. Men naturligtvis kan man inte ålägga företagen att mot sina egna bedömningar sätta igång arbeten, även om arbetena tidigare bedömts som mycket angelägna investeringsobjekt. Däremot anser jag det fullt riktigt att industrin får ta konsekvenserna av denna sin valfrihet, innebärande att man kanske inte kan sätta igång just på den dag eller vid den tidpunkt då man bedömer det såsom företagsekonomiskt mest lämpligt.

Industribyggandet är ingen oväsentlig sektor ur renodlad sysselsättningssynpunkt. Kostnadsmässigt representerar det cirka 30 procent av den totala bostadsinvesteringen i kronor räknat, och den yrkesgrupp som drabbats hårdast av industribyggandets begränsning är murarna. Helt naturligt har investeringsskatten berörts från olika utgångspunkter även i den här debatten. Det torde vara riktigt att den skatten inverkat och är en av orsakerna till arbetslösheten.

Däremot förefaller det ofrånkomligt med en frikostigare dispensgivning på orter där inga andra projekt finns att sätta igång och där arbetslösheten, som jag tidigare har sagt, ligger på en hög nivå. Den nuvarande arbetslösheten enbart bland de arbetslöshetsförsäkrade byggnadsarbetarna är för närvarande cirka 4 procent. Jag är fullt medveten om att man inte helt kan bygga bort denna arbetslöshet. Det beror delvis på skäl som jag redan har anfört. Jag betraktar det såsom orealistiskt att man skulle kunna göra en så kraftig ökning av investeringarna på olika sektorer att därigenom all ledig arbetskraft skulle absorberas. Här har vi ett problem som man kanske tidigare inte har reflekterat så mycket äver.

Detta är ett problem som blir föremål för en utredning som begärts av byggnadsarbetarförbundet och som regeringen nu har tillsatt. Denna utredning skall titta på frågorna både när det gäller byggandets omfattning sett på sikt och rekryteringen till kåren, liksom vilka former yrkesutbildningen skall ha för framtiden. Arbetsmarknadsstyrelsens vinterprogram för sysselsättningen torde medföra att man stoppar den pågående ökningen av arbetslösheten och genom nya arbeten reducerar antalet arbetslösa. Det är väl rätt naturligt att man i detta läge först inriktar sig på bostadsproduktionen, Ett ökat bostadsbyggande får väl sägas vara krav nr 1. Då arbetslösheten är hög på orter där bostadsbristen är störst förefaller det naturligt med en ytterligare satsning just i dessa regioner. Jag vill, herr talman, sluta mina reflexioner med att säga att vad som kan göras för att sätta igång nya arbeten, där förutsättningar härför finns, måste göras nu. Saknas intresset hos industriföretagen att utföra planerade arbeten måste bostadsbyggandets men även den offentliga sektorns investeringar öka. Det är den förhoppningen som de arbetslösa just nu har.

Herr talman! I ett TV-program för kort tid sedan om rätten att dö anförde en av deltagarna som skäl för euthanasi i dess moderna bemärkelse att man därigenom skulle öka möjligheterna för väntande i sjukvårdskön att få sjukvårdsplats. Det skulle bli fler platser snabbare lediga. Jag avstår från att här kommentera uttalandets etiska sida, men det ger i blixtbelysning en otroligt skrämmande bild av dagens läge inom svensk sjukvård. Många dör ju redan i väntan på sjukvårdsplats. »Att dö i sjukvårdskö» aktualiserades tidigare av chefen för Wasa sjukhus i Göteborg, vilken belyste åldringarnas situation i Göteborgs vård kö. Utan att gå närmare in på de siffror han publicerade vill jag här blott nämna, att av 442 personer som utskrevs från akutsjukhus för remiss till kön vid långtidssjukhus var 76 procent medicinskt allmänpåverkade. I själva verket var 37 döende. Detta är inte det enda exemplet på situationen inom sjukvården. Denna höst har varit fylld av debatt om vårdsituationen i anslutning till flera upprörande illustrationer till vad vi kallar sjukvårdskrisen, så nog kan det vara skäl att vid höstens remissdebatt också ägna några fattiga minuter åt sjukvårdens problem. Situationen inom sjukvården är framför allt ett personalproblem. Vi har diskuterat detta otaliga gånger här förut, men jag understryker det ännu en gång. Ingen skall försöka inbilla mig att stängningen av en tredjedel av alla vårdplatser under sommarmånaderna uteslutande eller huvudsakligen är betingad av rengöring av sjuksalarna. Personalbristen är ett tröskelproblem i all sjukvård, såväl den öppna som den slutna. När vi har diskuterat dessa frågor tidigare här i riksdagen har man från regeringssidan presenterat en mängd bortförklaringar och undanflykter. Socialministern har, som vi alla vet, trots att han har hela den stora statliga utredningsapparaten till förfogande inte ansett det finnas skäl till en radikal förbättring, eftersom han har bestritt att någon vårdkris föreligger. Han hänvisar t.ex. till att det byggs så många sjukhus. Men vad tjänar det till att bygga nya sjukhus om personal saknas för effektiv drift? Det finns ett nästan dagsfärskt exempel på att en avdelning på ett nytt sjukhus fått läggas ner för gott därför att det saknas personal. De statistiska uppgifterna om personalläget på sjukvårdens område visar att det år från år inte sker några väsentliga förbättringar. Det varierar så att det går litet upp det ena året och litet ner det andra året.

Nyligen har den på ett mycket tragiskt sätt blivit följden av en omänsklig arbetsbörda för en överårig läkare. Bakom bristläget döljer sig ofattbara mänskliga lidanden. Situationen är nu sådan, att den ropar på resoluta åtgärder utan dröjsmål om resultat skall kunna nås utan alltför många års väntan. Det saknas inte uppslag. Sådana har kommit från flera olika håll — även från folkpartiet, som bl.a. i en omfattande motion till årets riksdag har framfört krav på flera konkreta åtgärder som man tror skulle kunna medföra väsentliga förbättringar. Nu är det tydligt att om man skall tillgripa effektiva åtgärder kommer, med hänsyn till att kostnadskrav ju reses från olika håll av samhällets verksamhet, en angelägenhetsgradering av de lika uppgifterna att bli ofrånkomlig, eftersom resurserna inte kan tänjas hur långt som helst. Jag är för egen del övertygad om att om man inte hänför sjukoch hälsovården till de mest prioriterade grupperna, kommer nuvarande läge att i stort sett bestå under hela innevarande sekel. Jag stöder mig därvid på uttalanden som har gjorts från olika håll, inte minst från sjukhusläkares sida. Prioriteringen torde i första hand böra gälla personalfrågor — arbetsvillkor, arbetsförhållanden, beskattning, serviceverksamhet för gift kvinnlig personal och naturligtvis även utbildning och reaktivering. Jag läste i tidningen i dag eller i går att av dem som deltagit i reaktiveringskurser var det ett stort antal som av ekonomiska skäl icke återgick till sjukvårdsverksamhet. Även yrkesvägledningen bland ungdomen om vårdyrkena är i behov av en stark upprustning. Bl.a. gäller det att intressera även manlig personal för sjukvårdande uppgifter, eftersom enligt uppgift den kvinnliga personalreserven inte kommer att räcka i framtiden, utan det blir nödvändigt att också försöka skaffa en ökad tillgång till vårdpersonal bland männen. Vad sjukhusbyggandet beträffar tror jag att även där kan åstadkommas väsentliga förbättringar genom en grundlig forskning och ett praktiskt omsättande av forskningsresultaten vid byggandet och vid de reformaktioner som igångsätts och kanske på vissa håll har igångsatts. Men de personella resurserna bör inte enbart anknytas till sjukhusen. I stor utsträckning är det nödvändigt att också tillgodose den öppna vården. Det gäller alltså även hemvården. Jag tror att man på det sättet kan få en god vård utanför sjukhusen och avlasta den dyrbarare slutna vården. Regeringen har, såvitt jag kan bedöma, visat ett sekundärt intresse för dessa spörsmål under en lång följd av år, och det gör frågan mycket svårbemästrad när man skall gripa sig an med den. Det räcker inte med hänsyn till den snabba utveckling som äger rum på vetenskapens fält och det ökade vårdbehov, som kommer att finnas på grund av åldersförändringarna hos befolkningen, att bara ta hänsyn till de framtida kraven, och däri räknar jag även in den förebyggande hälsovården. Eftersläpningen i det förgångna gör att redan behovet av en lyftning i dagens situation är ett stort problem för sig — att lägga till problemen för framtiden. Där har regeringen ett ofrånkomligt primärt ansvar, och det klaras sannerligen inte av genom att man försöker inbilla sig att det inte finns någon vårdkris! Vi har i dag på riksdagens bord fått regeringens proposition om beskattning av realisationsvinster vid fastighetsförsäljning. I väntan på den propositionen har en märklig aktivitet i markaffärer förekommit under hösten. Hur mycket mark som före lagens ikraftträdande kommer att bytas mot miljonernas mångfald är omöjligt att gissa. Det rör sig säkert om mycket stora belopp. Av redogörelserna i pressen att döma är det huvudsakligen kommuner eller exploaterande byggnadsföretag, som blivit de nya ägarna. För många kommuner torde det ha inneburit ett betydande tillskott av markreserver, och tydligen har priset, i varje fall när det gällt kommunerna, också många gånger varit måttligt med tanke på den stora skattebelastning som säljarna är befriade från före den nya lagens tillkomst. År 1967 kommer genom lagförslagen om markvärdebeskattning och förköpsrätt att vara det första året för verkligt stora åtgärder för att begränsa den s.k. oförtjänta markvärdestegringen. Man kan inte påstå att regeringen visat någon större iver under de senaste decennierna att komma den frågan till livs. Regeringen förklarade för tjugo år sedan inför riksdagen, att man skulle ta itu med markvärdestegringen. De ansatser som gjorts sedan dess har saknat den balans mellan samhällsbyggandet och rättssäkerhetens intresse, som erfordras, och därför har de heller inte lett till något resultat förut. I den offentliga debatten i anledning av höstens många fastighetsoch markaffärer, och särskilt i anslutning till vissa av dem, har kommunernas behov av markreserver till stadsbyggnadsändamål lett till öppna krav från socialdemokratiska tidningsorgan och andra att samhället skall ha köpmonopol på all exploaterbar mark. Det är ett monopolkrav som såvitt jag förstår inte ens ur samhällsbyggnadens synpunkt, hur mycket man än håller på den, kan vara försvarligt. Det är klart att det är försvarligt ur socialiseringssynpunkt! Folkpartiet har inte ansett att det finns anledning till en sådan extrem åtgärd, men däremot har vi ansett att man bör göra vad man kan för att åstadkomma ökade möjligheter för kommunerna att förvärva mark för sina be hov. Det har vi klargjort för många år sedan. Trots det har regeringen och socialdemokraterna, inte minst vid fjolårets valrörelse, riktat hätsk kritik mot folkpartiets hållning i markfrågan. Att denna kritik varit obefogad framgår bl.a. av att regeringen i propositionen om förköpsrätten ju har biträtt reservationsförslag från folkpartiets representant i utredningen. I debatten efter den s.k. Nacka-affären påpekades från socialdemokratisk sida, att förköpsrätten måste kompletteras med ett smidigt och snabbt verkande expropriationsinstitut. Det tror jag kan vara behövligt, och om den frågan pågår sedan några år en utredning. Denna utredning kommer, såvitt jag har mig bekant, att innebära en ganska omfattande omarbetning av hela expropriationslagstiftningen. Inom inte alltför många månader kommer ett delbetänkande, som får största betydelse för kommunernas möjligheter till tidiga markförvärv och som därigenom kan förhindra utbildandet av höga förväntningsvärden på mark innan förvärvet sker. Jag tror mig kunna försäkra att folkpartiet aktivt skall medverka till att nå de lagändringar som inom rimliga gränser är erforderliga för att nå denna målsättning. Effektivare bestämmelser såväl i fråga om expropriationsändamål som värderingsregler nödvändiggör å andra sidan all möjlig hänsyn till de berättigade krav på rättssäkerhet, som markägarna har. Jag skall inte gå in på denna fråga i annat avseende än beträffande ett spörsmål. Såväl expropriationslagen som byggnadslagen ger nu en kommun möjlighet att under lång tid lägga en död hand övre ett fastighetsbestånd. I det förra fallet rör det sig om mångåriga uppskov med genomförandet av en beviljad expropriation. Vi har exempel i Stockholm på den saken. Det senare fallet gäller utfärdandet av byggnadsförbud, som ibland kan sträcka sig över ett decen nium och mer. Båda åtgärderna har likvärdiga verkningar. Ägaren vet inte när en expropriation skall genomföras eller vad som kan följa på ett byggnadsförbud. Allt rationellt nyttjande av egendomen, t.ex. genom ny-, omoch tillbyggnader, är omöjliggjord, eftersom man inte vet om det kommer att innebära bortkastade pengar. Med reparationer och moderniseringar är det exakt samma sak. Rätt och billighet kräver att här berörda förhållanden på ett rimligt sätt ändras i samband med att kommunerna får bättre möjligheter att tillgodose sitt ur stadsbyggnadssynpunkt motiverade markbehov. Förutom det direkta ekonomiska stöd som kan komma att lämnas från staten — därom har vi ju tidigare diskuterat — ger den av fjolårets riksdag på expropriationsutredningens enhälliga förslag genomförda lagen om s.k. kvalificerat tillträde också möjligheter för en kommun att snabbt belåna förtidstillträdd fastighet även innan värderingsfrågan är avgjord. Jag tar för givet att denna synpunkt tas i beaktande när man skall bedöma vilka resurser i övrigt som bör ställas till kommunernas förfogande för att de skall erhålla ekonomiska möjligheter att köpa den mark de önskar. Den största inrikespolitiska händelsen på flera decennier inträffade den 3 september. Vi gläder oss alla åt den smidighet och ordning med vilken högertrafikreformen, denna revolution på vägarna, genomfördes. Tillfredsställande har också varit den starka nedgången av dödsolyckorna under september och oktober, även om det totala antalet trafikolyckor tycks vara på väg upp igen. Sistlidna helg var ju en mörk erinran om att det ännu är för tidigt att sia om vad framtiden kan medföra. Jag finner anledning att vid höstens remissdebatt uttala ett erkännande för det arbete som i fråga om organisation, administration och upplysning legat bakom det hittills lyckade resultatet av övergången till högertrafik. Detta erkännande gäller naturligtvis främst högertrafikkommissionen men även alla de andra allmänna organ, organisationer och enskilda som har medverkat, ingen nämnd och ingen glömd. Alla frågar sig med rätta vad som kommer att ske framöver. Den angelägenhet att söka följa lag och förordning, som var påtaglig i samband med dagen H, börjar av allt att döma att mjukas upp. Man märker det mest på farten, speciellt på infartsvägar och i samhällenas ytterområden där 40 kilometers fartgräns alltjämt gäller. Nästan dagligen kör jag på en infartsväg mot det centrala Stockholm. Endast ett ringa fåtal av bilisterna följer den föreskrivna fartgränsen. Vad sker när bilisterna lär sig att sådana överträdelser saklöst kan förekomma oupphörligt? Vilken inställning får de, både de som kör för fort och de som kör laglydigt, till trafikbestämmelserna i övrigt? Frågan är retorisk, trafikmoralen sjunker naturligtvis, och respekterandet av trafiklagarna lär man sig att inte behöva ta så förfärligt noga på. Även om jag är medveten om att fartgränsen 50 kilometer överträddes, då bevakning saknades före dagen H, accepterades den i alla fall i bilisternas allmänna rättsmedvetande på ett annat sätt än den här så långt efter dagen H bestående fartgränsen 40 kilometer. Utanför en orts centrum borde den nog därför snarast kunna bytas ut mot 50 kilometer, en hastighet som de flesta bilister ändå tillämpar. I en innerstad eller i innerområdena omöjliggör trafikintensiteten som regel högre farter än de som tillåtes. Många gatukorsningar gör att bilisterna också måste iaktta stor försiktighet. Det är såvitt jag förstår omöjligt att införa långvariga och permanenta fartgränser utan att efterlevnaden effektivt bevakas. Jag tror därför att när polisens bevakning nu om inte slappnar men något minskas — polisen har ju även annat att göra — så är en ökning av trafik polisens resurser absolut nödvändiga. Om inte det sker, så befarar jag att respekten för trafiklagarna, noggranna och viktiga som de är särskilt nu under de närmaste åren, kan komma att allvarligt rubbas. Erfarenheten har visat att det bara behövs att en polisbil eller polismotorcykel kör på vägen så blir genast trafikens rytm lugnare. Lär man sig det gäller väl regeln, att vanan är halva naturen. Det finns emellertid en allvarlig tendens, som jag inte kan underlåta att peka på, och det är det efter dagen H ökade antalet mötesolyckor. Under den sista veckan i oktober inträffade i genomsnitt fyra gånger så många mötesolyckor per dag som motsvarande tid 1966. En analys av 198 till statistiska centralbyrån anmälda <mötesolyckor med personskada har visat att 166 av dessa berodde på att den ene trafikanten hade kört på fel sida av vägen, dvs. den vänstra. En fruktansvärd tragedi som krävde tre dödsoffer inträffade så sent som i lördags kväll. Till saken hör att 137 av nyssnämnda olyckor inträffade på småvägarna, inte på de stora vägarna. I första hand aktualiserar detta ökad uppmärksamhet på småvägarna, där de lokala myndigheterna ju kan reglera hastighetsbestämmelserna.

Trafikövervakningen borde någon gång kunna sträcka sig även till dessa vägar. Trafikpropagandan — eller kanske hellre informationen om :högertrafiken — måste förstärkas. Det måste ingå i allas medvetande att man skall köra på höger sida. När det gäller småvägarna kunde man kanske tänka sig högerböjda pilar på asfalterade och oljegrusbelagda småvägar före backkrön och kurvor med skymd sikt. Detta finns redan i Norge. Ökad användning av H-märket framför kurvor och backkrön på sådana vägar kan också övervägas. Högertrafiken måste nu tränga in också i fotgängarnas medvetande. Om så inte blir fallet kommer vänsterkänslan hos folk i allmänhet att finnas kvar oändligt mycket längre. Hur vore det att vid övergångsställen dela det målade fältet i två från varandra skilda fält, ett för trafikströmmen i den ena, och ett för trafikströmmen i den andra riktningen? Varuhusens dörrar liksom Stockholms tunnelbanas dörrar är alltjämt i regel inrättade för vänstertrafik.

Herr talman! Sedan vi åtskildes i maj har partikongresserna avlöst varandra och just i går, i dag, i morgon och kommande dagar pågår den väldigaste av ett slags partikongresser i vårt östra grannland på den andra sidan Östersjön. Det sker inte precis under former som leder tankarna till våra småstadsidyllers björkalléer utan snarare till en annan »under lindarna».

Världen har sedan länge studerat gestalterna på podiet på Röda torget i Moskva — vem som står i mitten, vem som står näst intill till höger och till vänster, vem som kommer därefter och vem som försvunnit sedan förra gången. Det kan betyda mycket. Det monolitiska inslag som också vi har i vårt samhällsliv har gjort det naturligt för oss oppositionsmän att observera, vilka de personer är som står i centrum och vilka som kört över vägen. Inte ens en socialdemokratisk partikongress kan dölja att den talar när den tiger. Händelseutvecklingen har visat att både högertrafik och undervisning betyder mindre än sysselsättning för människorna, och näringspolitiken har fört fram statsrådet Wickman i förgrunden. Det är då viktigt för oss att få veta herr Wickmans tankar, och jag fick just i går en artikel i sparbankstidskriften, där herr Wickman mycket bestämt bestrider, att vi i dag skulle vara i ett läge, där lönsamheten generellt är för låg för att investeringsoch expansionsviljan skall kunna upprätthållas. Det är verkligen ett förvånansvärt uttalande. Varför tror herr Wickman då att vi har så många arbetslösa? Konjunkturinstitutet säger klart, att med undantag för ett år, 1964, har vinstmarginalerna år efter år sjunkit sedan 1961. Samtidigt redovisar konjunkturinstitutet en mycket kraftig upplåning från näringslivets sida under åren 1965 och 1966. Varför, tror man, lånar företagen pengar egentligen? I detta läge är det därför att deras lönsamhet och självfinansiering inte räcker för de investeringar som nödvändigtvis måste göras. De tvingas låna mer än någonsin, men investeringsoch expansionsviljan är inte desto mindre otillräcklig för att den fulla sysselsättningen skall kunna upprätthållas. I TV deklarerade herr Wick man att han inte var ense med konjunkturinstitutet, och det är ju intressant att konjunkturinstitutet får underbetyg, dock på grunder som är oredovisade. Konjunkturinstitutet förutser emellertid svåra vintermånader. Jag tror inte vi skall bagatellisera sysselsättningsoch inkomstläget för de människor, som nu rationaliseras bort. De måste kunna ha hoppet och chansen kvar att ånyo inlemmas i en nyttig produktion i näringslivet. Det är inte beredskapsarbete människor söker, hur viktigt det än är att de får sysselsättning när de är utan arbete. Det kan därför, enligt min mening, aldrig vara ett fel i ett samhälle som vårt att underlätta för företagsamheten och uppmuntra den. Till skillnad från vad herr Wickman säger i den nyssnämnda artikeln, där han talar om »konstlade medel» att höja lönsamheten, kan jag inte utrangera speciella skattesänkningar som medel att stimulera företagsamheten. Kan man lägga på konjunkturskatter, investeringsavgifter, extraskatter och liknande saker, när förtjänsterna stiger kraftigt i företagen, så kan man avskaffa dem när förutsättningarna ändras, såsom herr Virgin också påpekat från denna talarstol. Principiellt möter det enligt min mening inga hinder, och jag hyser för min del inga betänkligheter i den vägen. Huvudsaken är att näringslivet åter bringas att blomstra och att människorna får nyttigt arbete. Detta är vår stora fråga för dagen. Finland har återigen devalverat. Man kan fråga för vilken gång i ordningen, men det är inte vår sak. Det viktiga är för det första att det bereder oss svårigheter. Konjunkturinstitutet försöker t.o.m. beräkna dessa svårigheter i pengar till 300 miljoner kronor, vilket jag för min del tycker är bra djärvt gjort. Dessa svårigheter måste vi dock ta. För det andra visar det vad som händer, om lönsamheten i näringslivet tillåts sjunka för lågt. Just detta har hänt i Finland, och det sägs också i konjunkturinstitutets rapport. Detta är en varning för oss att icke låta lönsamheten sjunka för lågt. För forsättningen, i den allmänna pressdiskussionen och på annat håll, av den debatt i EEC-frågan som fördes i går, lämnar konjunkturinstitutet också en intressant upplysning, nämligen hur det kan gå vid en utvidgad östhandel. I slutet av augusti var de finska valutatillgångarna cirka 450 miljoner mark, varav knappt hälften utgjordes av bundna valutor, dvs. icke konvertibla fordringar på öststaterna. Under tiden januari till augusti i år minskade de konvertibla valutorna med 200 miljoner mark, medan reserverna bundna valutor ökade med drygt 200 miljoner mark. Säljer man för mycket på öst, räcker pengarna inte till för att betala det man köper i väst. Konstigare är det inte, och det är detta konjunkturinstitutet betonar. Jag är helt positiv till handel med östländerna, men vi bör inte söka intala oss någonting. Man lever inte på illusioner. Vår handel måste utvecklas med alla — jag säger alla — de länder där det är lönande att köpa och sälja. Den finska devalveringen har aktualiserat nya farhågor på hela valutafronten. Pundets yttre värde är ständigt föremål för diskussioner i affärskretsar. Den finska devalveringen samt stängningen av Suezkanalen har öst nytt vatten på den kvarnen. Detta lämnar inte vårt mynt oberört, och oroliga människor rusar åstad och köper dollarsedlar i mängder. I den allmänna meningen anses Sverige vara så bundet vid England att man tror att kronan definitivt är försvuren till pundet. Faller pundet följer kronan med, så är det många som tror och andra som hoppas. Detta underbygges av exempelvis regeringens handlande i EEC-frågan där vårt land lägger sin kurs helt i lä av England och inte ens vågar tänka tanken att handla självständigt. Försvaret av kronan blir lidande härpå, och det syns på allmänhetens ganska egendomliga reaktion att köpa dollarsedlar. Dollarn är inte stark, men den är i alla fall väsentligt starkare än pundet. Vad som emellertid måste göras är att börja vänja allmänheten, framför allt oss själva, vid tanken på att kronan skall försvaras med kraft, att vi kan göra det, som herr Sträng sade, och att kronan inte viljelöst skall släpa efter pundet. I slutet av september, alltså för sex veckor sedan, beslöts i Rio de Janeiro på Internationella valutafondens möte att stärka det internationella valutasamarbetet genom inrättande av s.k. speciella dragningsrätter, vilka när de har kommit till stånd någon gång 1969 kommer att ge länder i valutasvårigheter ett ökat stöd. Redan som förhållandena nu är ger Internationella valutafonden stöd liksom dess tillstånd erfordras för devalvering, vilket Finland för övrigt ansökte om och fick tillstånd till. Jag skall i dag inte diskutera Riomötet; jag skall ta upp det till mer ingående granskning i annat sammanhang. Jag vill emellertid säga så mycket i dag, att frågan om det internationella — penningsystemets utformning knappast har fått någon mera genomträngande belysning med det förslag som tioländergruppen har presenterat. Förslaget har tillkommit i stor hast, även om det föregåtts av en mängd utredningar, som dock mestadels avvisats. Det är en kompromiss mellan stridiga viljor i tioländergruppen, och meningar hos andra intresserade och berörda parter utanför denna grupp har inte inhämtats. För egen del tror jag inte rent principiellt, att ett internationellt, oinlösligt pappersmynt är välsignelsebringande för mänskligheten och ett framsteg utan tvärtom. Med förslagets antagande har man möjligen kommit runt ett vasst hörn till glädje för ett eller några få utsatta länder i tioländergruppen och räddat prestigen för dessa för Allmänpolitisk debatt ögonblicket. I så måtto är det något positivt. Den socialdemokratiska partikongressen har antagit ett nytt u-landsprogram. Jag antar att detta kommer att presenteras för oss helt eller delvis i Januari i form av en proposition. Det blir då tid att gå in mera i detalj. Almänt kan jag väl i dag säga, att programskriften präglas av mera realism än tidigare. Det innebär också ett närmande till de synpunkter och önskemål som har framförts från vårt håll motionsledes. Andan är för mig mera tilltalande, men alltjämt synes det mig som om programmet präglas av åtskillig okunnighet och en hel del önsketänkande om en värld, som är oss svenskar så främmande och så avlägsen och som av naturliga skäl är misstänksam mot oss och undrande inför våra avsikter. En sak vill jag särskilt betona inför det pågående propositionsarbetet i ulandsfrågan. Vid vårriksdagen träffade vi något som vi i vårt parti uppfattade som en överenskommelse om inrättande av ett nationellt investeringsgarantisystem. Vi förutsätter att proposition nu kommer om ett sådant system, och det sägs också i programmet att ett sådant önskas. Det är jag tillfredsställd med, men jag vill också säga att villkoren för och utformningen av ett sådant system inte får göras på ett sådant sätt att systemet blir arbetsodugligt från början. Jag har ingen anledning misstänka att det är socialdemokraternas avsikt att göra så, men jag tycker ändå att jag skall klart utsäga min mening redan på ett tidigt stadium. Man når nog altid längst med visad god vilja, och jag räknar med den nu. Till sist, herr talman — finansministern sökte i sitt anförande här i kammaren teckna en optimistisk bild av vår framtid. Han bygger sin tro på några ganska klentroget uttalade prognoser om allmän konjunkturhöjning utomlands nästa år. Jag vill också vara op timistisk men måste avslöja att den förbättring av bytesbalansen i år, som herr Sträng just uttryckt sin stora belåtenhet med, så gott som helt är en s, k. windfall profit, en vinst av Suezkanalens stängning. Förbättringen av vår bytesbalans i år är 600 miljoner kronor enligt konjunkturinstitutets beräkningar, varav bortåt 300 miljoner kronor är extra sjöfartsinkomster och bortåt 200 miljoner kronor större malmförsäljning just till följd av Suezkrigets resultat. Visst kan det bli en konjunkturuppgång nästa år, om kriget om Suezkanalen flammar upp igen, och detta är väl möjligt, men då skapas andra allvarligare problem i stället. Och ingen i vårt land kan väl önska att krig skall lösa våra konjunkturproblem. På ett flertal mycket viktiga områden står svenska folket inför mera svårlösta problem än på många år. Enligt min mening — och den har jag uttryckt tidigare — börjar något av en nationell samling bli alltmer behövlig. Hur en sådan skall se ut har jag skissat tidigare och skall inte gå in därpå i dag. Men det är ju ett faktum att trött eller inte trött, vilket finansministern var inne på i dag, så representerar regeringen Erlander endast en minoritet av folket. Den är en minoritetsregering, det måste slås fast. även om regeringen tillgodoräknar sig stöd från kommunisterna, så blir det ändå inte mer än en minoritet av folket. Opinionsmätningarna antingen de nu är SIFO:s eller statistiska centralbyråns, har inte ändrat någonting därvidlag till förmån för regeringen Erlander. Den representerar en stor minoritet, som har all rätt att få sina intressen bevakade, men majoriteten är ändå icke representerad i regeringen och får försöka bevaka sina intressen från ett sämre utgångsläge än vi tidigare funnit riktigt.

Herr talman! Årets »höstremiss» äger rum i en situation som i många avseenden ger anledning till mycket allvarliga överväganden. Detta gäller flera viktiga fält som rör samhällets funktion. Låt mig helt kort beröra sysselsättningsfrågorna och den strukturomvandling som sker inom näringslivet. Dagens arbetsmarknadssituation är ägnad att inge oro. Några talare har tidigare berört dessa frågor. Som en personlig uppfattning vill jag hävda, att inga ansträngningar bör skys för att ge de enskilda människorna möjlighet att erhålla den rätt till arbete som vi anser vara ett av de grundläggande medborgarrättskraven i ett demokratiskt samhälle. Orsakerna till den uppkomna situationen är flera. Vad som kan hänföras till ett skärpt konjunkturläge internationellt sett skall naturligtvis inte föranleda kritik mot den svenska regeringen. Emellertid torde det vara nödvändigt att beteckna regeringens ekonomiska politik som en väsentlig orsak till det uppkomna läget. Högräntepolitiken och en ganska ohejdad inflationsutveckling har naturligtvis medfört kostnadsstegringar för de svenska företagen som är ytterst besvärande i den internationella konkurrensen. Detta har vi från centern påtalat under lång tid. Vi har samtidigt konstaterat, att löntagarna i detta land haft direkta nackdelar av penningvärdeförstöringen. Nu kan man säga att den indirekt som en faktor lett till att tryggheten i anställningen för många har upphört och förvandlats till oro och otrygghet. Företagsnedläggelser och <permitteringar ställer i dag enskilda individer och hela bygder inför problem, som det i solidaritetens namn måste vara en skyldighet att med samhällets totala resurser angripa på verkligt bred front. Vi har i detta land en arbetsmarknadspolitik som ofta kallats ett mönster. Det kan vara riktigt. Men vi får kom ma ihåg att denna politik inte satts på några verkliga prov hittills. De senaste årens konjunkturbild har oftast varit sådan att arbetsmarknaden ropat på folk. Under sådana förhållanden har det varit lätt att flytta människor. Den största folkvandringen i modern tid — som någon sagt — har kunnat ske utan verkligt betydande insatser från samhällets sida, även om den ägt rum under protest från de berörda och deras hembygder. Först på de allra senaste åren har vi från centern, efter mycket tjatande, fått ett alternativ till den ganska ohejdade flyttningen av arbetskraft — en lokaliseringspolitik som i betydande utsträckning också fått en riktig målsättning, det vill jag gärna understryka. De ekonomiska resurserna har emellertid visat sig alltför begränsade. Den nuvarande arbetsmarknadspolitiska situationen ställer särskilt det norrländska inlandet och Tornedalen i en mycket svår situation. S. k. rationaliseringspropåer från statens järnvägar och domänverket — i och för sig mycket diskutabla — förmörkar bilden ytterligare samtidigt som det nu utgående lokaliseringsstödet i ytterst ringa grad kommit inlandsområdena till del. Befolkningsutvecklingen inom dessa områden ger ett kusligt framtidsperspektiv, om man ser på de allra senaste åren. Sysselsättningsläget i t.ex. Västerbotten beräknas innevarande vinter uppvisa en bruttoarbetslöshet, som kan drabba cirka 8 procent eller var tolfte av länets förvärvsarbetande befolkning. Inom jordbruket har en snabb avgång piskats fram, men allt fortfarande har vi cirka 12000 småbrukare kvar i länet. Vissa av dessa har haft säsongarbete i skogen, men där sker nu en arbetskraftsminskning av betydande storlek. De här relaterade förhållandena är ännu mera markerade, slår ännu hårdare i inlandet, och läget är i stort detsamma i de övriga norrlandslänen. Man vågar väl säga att Norrland före lokaliseringspolitikens tillkomst exploaterades ganska hänsynslöst. Naturtill gångarna — och dit räknar jag även arbetskraften, unga, produktiva människor — var nog bra att ha för det övriga Sverige. Att tillvarata denna arbetskraft för att inom Norrlands gränser vidareförädla Norrlands tillgångar av t.ex. skog och malm var till för bara några få år sedan knappast tänkbart och i varje fall inte opportunt enligt mångas mening. Lokaliseringspolitiken har fört med sig ett annat synsätt på dessa ting, men tyvärr begränsar sig den nya synen bara till kustbygderna och där främst till de stora centralorterna. Inlandsregionerna samt Tornedalen har på grund av lokaliseringspolitikens begränsning lämnats utanför möjligheten till en näringslivsutveckling. Om det brådskade med de lokaliseringspolitiska insatserna för hela Norrland och om det nu brådskar med komplettering och utbyggnad av denna verksamhet, så kan vi beträffande inlandsområdet säga att om ingenting göres mycket snart får man kallt räkna med att det inom få år inte längre är lönt med några insatser. Då är det bara så att bygden inte längre finns. Jag menar att samhället inte har råd att låta bli att handla. Alltför mycket ungt blod har redan tappats från de norrländska länen. Inom den framtid som man med någon säkerhet kan överblicka torde det vara nödvändigt att man har levande människor och levande bygd också inom Västerbottens och Norrbottens inland, inlandsområdena av Jämtland samt landskapet Härjedalen och norra Dalarna och Värmland. De naturtillgångar, skog, malm och vattenkraft, som där finns är för sin utvinning beroende av människan — den bofasta människan. De framtidsperspektiv som statistiken i dag ger oss kanske också borde, för beaktande, studeras av den stressade storstadsbefolkning som räknar med att också i framtiden beskåda våra fjäll och fiska i våra få outbyggda älvar och i våra sjöar. Visst behövs det människor där uppe också mellan »turistsäsongerna».

Och så detta att få uppleva känslan att inte behövas längre, att inte ens få den service som anses så oundgänglig t.o.m. på en svensk fångvårdsanstalt. Kan man undra på att resignation och bitterhet griper omkring sig under sådana förhållanden?

Här måste verkligt genomgripande åtgärder till. Detta borde enligt vår mening kunna inledas genom en regionplanering där allmänt näringspolitiska, beredskapsmässiga, ekonomisk-sociala och andra aspekter samordnas och som snabbt kan leda till en verklig satsning, en satsning som mot bakgrund av vad jag inledningsvis anfört just i dagens situation helt enkelt borde vara ofrånkomlig för oss i detta hus. I det solidaritetens samhälle som centern vill vara med om att skapa är dessa ambitioner av sådan styrka att de mycket väl kan jämföras med andra so ciala och ekonomiska frågor i vårt samhälle. Herr talman! Utbyggnad av de lokaliseringspolitiska insatserna och speciella åtgärder för inlandsområdena och Tornedalen är nödvändiga nu. Hur tänker regeringen göra?